Herr talman! Jag får tacka för tilläggsuppgifterna. Det är oerhört angeläget, tycker jag, att vi jobbar med konkreta saker, typ det här seminariet som skall ordnas under hösten. Återigen: Det får inte bero på osäkerhet och okunnighet att kvinnor avstår från att ta ställning eller svarar nej i en så stor och viktig fråga; man måste göra det med utgångspunkt i en övertygelse och ett klart ställningstagande som innebär ett ja eller ett nej. Det är bra att statsrådet säger att det skulle vara anmärkningsvärt om inte en del av de pengar som föreslås i kompletteringspropositionen skulle användas också till att upplysa och undervisa kvinnor. Jag vill då säga till statsrådet att det skulle vara bra med ett officiellt uttalande om just det.

Herr talman! Kristina Svensson har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att belysa arbetslöshetens effekter för unga kvinnor ur ett jämställdhetsperspektiv. Ungdomar i åldrarna 16--24 år har drabbats betydligt hårdare än äldre av den senaste tidens arbetslöshet. Arbetslösheten är emellertid nästan dubbelt så hög för män i dessa åldrar som för kvinnor. Unga kvinnor har inte heller lämnat arbetskraften i högre grad än män. Ungefär lika stora andelar kvinnor som män studerar resp. är latent arbetsökande. Antalet hemarbetande kvinnor upp till 24 år har inte ökat vid en jämförelse ett år tillbaka i tiden. Tvärtom har en minskning skett. Detta är den bild som siffrorna ger oss på riksnivå. Den ger i dag inte stöd för Kristina Svenssons tes att unga kvinnor är värre utsatta än unga män. Å andra sidan finns det en del varningssignaler inför framtiden för kvinnornas del, bl.a. i AMS senaste prognoser, som vi naturligtvis måste ta på allvar. Jag kan glädja Kristina Svensson med att initiativ till den belysning hon efterlyser redan förbereds inom civildepartementet. Ungdomsminister Inger Davidson kommer att föreslå regeringen att en utredning tillkallas för att närmare belysa ungdomars, och särskilt utsatta ungdomars, speciella situation när det gäller bl.a. boende och arbete. Det viktigaste är dock inte att kartlägga utan att vidta åtgärder på grundval av de kunskaper som vi redan har. Flera av de förslag som lagts fram i både budget och kompletteringspropositionen har just haft till syfte att motverka ungdomsarbetslösheten. Förutom ungdomspraktiken görs stora satsningar på utbildning. Slutligen vill jag understryka att jag precis som Kristina Svensson framöver kommer att med stor uppmärksamhet följa ungdomsarbetslösheten och dess konsekvenser från jämställdhetssynpunkt.
Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Jag vill påpeka att jag inte har hävdat att unga kvinnor i dag skulle vara hårdare drabbade av arbetslöshet än unga män. Däremot handlar det om de varningssignaler som vi måste ta fasta på. Förmodligen kommer arbetslösheten bland unga kvinnor att öka betydligt. Detta beror ju på att arbetslösheten först drabbar byggnadsbranschen och industrin. Som en följd blir det arbetslöshet inom handeln och servicenäringarna. Där finns kvinnorna, och naturligtvis är de unga kvinnorna mer utsatta än andra kvinnor. Det är bra att civilministern kommer att tillsätta en utredning som ser på ungdomarnas situation när det gäller boende och arbete. Det hade varit ännu bättre om det hade varit jämställdhetsministern som hade tagit ett initiativ för att verkligen belysa det hela ur ett jämställdhetsperspektiv. Det behövs en hög beredskap. Man har myntat ett uttryck, den permanenta tillfälligheten, som syftar på just kvinnors situation på arbetsmarknaden efter arbetslöshet. Jag undrar vad jämställdhetsministern och kulturministern har för recept. Vilka initiativ kan vi förvänta oss när det gäller just jämställdhet och unga kvinnor?

Herr talman! Det sker ofta, och jag är naturligtvis tacksam för att de socialdemokratiska kvinnorna gör det möjligt att i riksdagens talarstol ta upp frågorna. Som jag sade tidigare har jag den uppfattningen att 80-talet litet grand har varit jämställdhetens förlorade decennium, bl.a. mot bakgrund av att det inte var särskilt inne att tala om jämställdhetsfrågor. Det fanns en trötthet efter det mycket aktiva 70 talet, då inte minst mitt parti tillsammans med andra drev fram den grundläggande lagstiftningen, basen för att kunna gå vidare på jämställdhetsområdet. Det skedde mycket i fråga om kvinnornas engagemang och organiserandet av kampen. Alla de nätverk som har bildats under 80-talet utgör nu en utomordentligt god grund för att kunna bråka mer, kräva mer, vara mycket mer tydlig. Framför allt har de betydelse för att vi skall kunna stötta varandra, våga stå emot när det hävdas att jämställdheten har kommit så långt i Sverige att det inte behöver göras särskilt mycket mer och när det gäller att slå hål på de manliga borgar som fortfarande finns på många håll i vårt samhälle, de osynliga reglerna som gäller. Jag tycker att inte minst den senaste veckans diskussion har visat på vad som kan försiggå i de slutna rummen. Därför är den viktigaste uppgiften, tror jag, att vi kvinnor vågar ställa krav, att synliggöra problemen. Sedan finns det naturligtvis begränsningar både för riksdag och regering att i praktiken åstadkomma ökad kvinnorepresentation, eftersom nomineringsförfarandet är en angelägenhet för partierna. Men då bör de partier som inte sköter sig stå vid skampålen. Jag är alldeles övertygad om att kvinnor kommer att säga ifrån mer än vad de har gjort hittills.
Herr talman! Kvinnorna har ju redan sagt ifrån och säger fortfarande ifrån. Jag tycker inte att min historieskrivning stämmer riktigt med Birgit Friggebos. Som jag sade tidigare, anser jag att det har förts en mycket aktiv jämställdhetskamp även under 80-talet. Jag har upplevt att både kvinnorna i det Folkpartiet tidigare arbetade mycket intensivt med de här frågorna, men på senare tid har vi socialdemokratiska kvinnor i dessa frågor varit ganska ensamma. Kvinnorna i regeringspartierna har varit ganska tysta, tycker jag. Regeringen är själv ett föredöme i fråga om kvinnorepresentation, och jag har under de senaste veckorna sysslat med att titta på de pressmeddelanden som vi får. Där står det om uppdrag som folk utses till. Sakkunniga av olika slag, forskningsråd, expeditionschefer och kommittéer tillsätts, och jag läser och läser om Henrik och Karl-Gustav och Mats-Ola och Ingvar, och någon enstaka gång är det en kvinna som har blivit utsedd. Jag måste fråga på tal om manliga borgar: Hur är det egentligen i regeringen? Är Birgit Friggebo alldeles ensam om att föra jämställdhetens talan där?
Herr talman! Jag tycker att vi skall driva jämställdhetsfrågorna tillsammans och inte utså split mellan oss. Vi kan ha olika medel för att uppnå saker och ting, men det är viktigt att kvinnor gör det här arbetet tillsammans. När det gäller utseende av personer till olika poster i styrelser osv. är det naturligtvis i slutändan totaliteten som är det intressanta. Jag vill faktiskt hävda att vi är mycket aktiva när det gäller att åstadkomma förändringar. Det har begåtts misstag när det gällt landshövdingar, och dem har vi diskuterat här i kammaren tidigare, men man kan inte heller där säga att det är bara en regering eller något parti som har gjort fel. Sedan säger Ingegerd Sahlström att de socialdemokratiska kvinnorna har varit mycket aktiva under senare tid. Det kan ju bl.a. bero på det motstånd som har funnits i vissa kretsar och de interna problem som har uppdagats litet grand. Det är bra att ni tar den kampen, men där är det inte så intressant att fråga vad vi andra tycker som står utanför.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Tyvärr tycker jag att ministern helt undviker att ta upp den fråga som jag har ställt, nämligen vilka effekter den mycket kraftiga indragningen av medel från kommuner och landsting kommer att få för jämställdheten mellan män och kvinnor. Jag håller med ministern om att den nya utformningen av själva systemet för statsbidragen är någonting positivt, även om det behöver ses över. Det anser ju också regeringen och föreslår någon form av expertgrupp som skall jobba vidare. Det behövs alltså en hyfsning av systemets utformning. Men kommuner och landsting är ju en viktig del av den svenska välfärden. Vårdens, omsorgens och utbildningens kvalitet och omfattning är beroende av att kommuner och landsting har dels stabila och förutsebara villkor för sin verksamhet, dels rimliga ekonomiska förutsättningar. Den gemensamma sektorn har en stor betydelse för jämställdheten mellan män och kvinnor, dels genom att tidigare oavlönat arbete har blivit avlönat arbete, dels genom att den ger kvinnor möjlighet att förvärvsarbeta. Den indragning som nu sker kommer att ge kraftiga effekter i kommuner och landsting. Den går ut över utbildningen, omsorgen och vården. Detta sker i en situation då både Kommunförbundet och Landstingsförbundet säger att med anledning av att vi får fler äldre och i och med att den medicinsk-tekniska utvecklingen går framåt krävs det en konsumtionsökning på ungefär 2 %. I den situationen drar regeringen in medel, vilket innebär att den kommunala konsumtionen kommer att minska. Jag tycker att ministern borde vara allvarligt oroad över den här situationen.
Herr talman! Jag är mycket oroad över svensk ekonomis utveckling. Det drabbar alla i vårt samhälle att vi har en dålig ekonomisk utveckling och att det går bakåt för Sverige. Vår bruttonationalprodukt minskar, tillväxten minskar, investeringarna minskar, arbetslösheten ökar. Jag är djupt allvarligt oroad, och detta är bakgrunden till de många förslag som regeringen kommer med för att sanera svensk ekonomi. Det är riktigt att kommunerna och landstingen står för en viktig del av välfärden. De står också för en mycket stor del av den offentliga ekonomin. Då är det viktigt att man använder resurserna effektivt och på bästa sätt. De förändringar som nu genomförs handlar dels om att öka valfriheten, möjliggöra att man kan ha olika verksamhetsformer, även privata, dels också om att minska bidragen till kommunerna och landstingen. Detta skall ses i ett sammanhang. Det är en koppling mellan ökad effektivitet och indragningen av pengar, vars syfte är att få Sverige ekonomiskt på fötter igen, vilket inte minst gagnar både kvinnors arbete och den service som kvinnorna behöver ha för att kunna gå ut i arbete. Därför stöder jag som jämställdhetsminister det arbete som pågår för att möjliggöra både förnyelse av den offentliga sektorn och sanering av ekonomin. Jag är alldeles övertygad om att om det arbetet hade startat tidigare, under den tid vi hade högkonjunktur, skulle vi i dag ha stått i ett bättre läge. Det tillhör det arv som vi fått överta från den gamla socialdemokratiska regeringen.
Herr talman! Förnyelsen och utvecklingen av den gemensamma sektorn är ändå någonting som har pågått under hela 80-talet. Alla som deltagit i den verksamheten vet att det pågår och har pågått oerhört mycket förnyelsearbete. Jag håller med ministern om att det är ytterst viktigt att de pengar som vi satsar i den gemensamma sektorn verkligen används på rätt sätt, så att vi får ut det mesta möjliga av dem. Men indragningar i den omfattning som det nu är fråga om, alltså 7,5 miljarder, som dessutom kommer att kvarstå åren framöver, kommer ändå att innebära allvarliga försämringar i den gemensamma sektons utbud. Inga privatiseringar i världen kan rå på det. Kommunförbundet och Landstingsförbundet räknar med att ungefär 30 000 -- 40 000 människor kommer att bli arbetslösa till följd av de här nedskärningarna. Det är, som ministern också vet, till övervägande del kvinnor det är frågan om. Dessutom kommer ofelbart förutsättningarna för kvinnor att förvärvsarbeta att försämras, om barnomsorg försvinner, osv. Det är ju oerhört oroande för jämställdheten.
Herr talman! Jag vill korrigera en uppgift som finns i frågan och som Berit Andnor nu upprepade, nämligen att det skulle vara bestämt att indragningarna från kommunerna skall omfatta 5-- 10 miljarder under de kommande åren. Något sådant förslag finns inte från regeringens sida. Vi föreslår nu indragningar på 7,5 miljarder från kommuner och landsting, och i det förslag som har lagts i riksdagen står det att statsbidraget kommer att utvecklas mycket restriktivt under 1993 och 1994. Jag tycker att det är angeläget att korrigera den felaktiga uppgiften. Dessutom är det ju så, Berit Andnor, att under hela 80-talet har vi sett ett aktivt motstånd från socialdemokratin när de borgerliga partierna -- även Folkpartiet liberalerna -- har krävt konkurrens också inom vård, omsorg, utbildning och skola.
Herr talman! Det jag sade var att de 7,5 miljarder som regeringen nu föreslår indragna ligger kvar under de kommande åren. Det är inte fråga om någon tillfällig indragning. Den kommunala ekonomin kommer att försämras ganska dramatiskt, i första hand 1994. Det innebär rejält försämrade ekonomiska förutsättningar för kommunerna. Regeringen har faktiskt tidigare förutskickat ytterligare besparingar om 5--10 miljarder. Men den frågan verkar inte längre finnas med i debatten. När det gäller privatiseringen av den offentliga sektorn är det väl bara att konstatera att den inte alls får den positiva ekonomiska effekt som företrädare för de borgerliga partierna har påstått skulle uppstå. Flera aktiva kommunalpolitiker ute i landet har insett detta, t.ex. Birgitta Rydberg här i Stockholm. Men också ett moderat kommunalråd i Vellinge inser att det inte handlar om att åstadkomma någon större vinst genom den här privatiseringen. I stället är det fråga om en övertro på marknadens välsignelse. Detta med att skapa en mångfald och förutsättningar för ytterligare verksamheter tycker jag däremot är positivt.

Herr talman! Margareta Winberg har frågat mig hur jämställdheten skall bevaras om ett vårdnadsbidrag införs. Samma fråga ställde Han svarade bl.a. att han, med hänvisning till att frågan om ett vårdnadsbidrag bereddes inom regeringskansliet, inte då kunde redovisa de alternativ som övervägs och inte heller göra några bedömningar av vilka effekter de kan få. I kompletteringspropositionen aviseras att regeringen till hösten skall lägga ett förslag om vårdnadsbidrag på riksdagens bord. Frågan bereds således fortfarande inom regeringskansliet. Därför kan inte heller jag i dag redovisa hur förslaget till vårdnadsbidrag kommer att se ut. Som jämställdhetsminister är det självfallet min utgångspunkt att ett vårdnadsbidrag inte får leda till att jämställdheten mellan kvinnor och män äventyras.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är riktigt att jag ställt samma fråga till Bengt Westerberg i hans egenskap av socialminister. Det var intressant att höra jämställdhetsministerns svar på min fråga. Jag får dock inte ett särskilt klart besked. Det står bara i svaret att ''ett vårdnadsbidrag inte får leda till att jämställdheten mellan kvinnor och män äventyras''. Det vore intressant att höra hur det här skall gå till. För oss socialdemokrater är jämställdhet detsamma som lika rättigheter och samma skyldigheter. Det handlar om att kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. Både kvinnor och män skall tjäna sina egna pengar för att på så vis vara fria och oberoende. Under 80-talet -- på den punkten delar jag Ingegerd Sahlströms uppfattning -- har vi kommit långt både i fråga om kvinnors rätt till arbete och i fråga om barnomsorgen och äldreomsorgen, som ju är en förutsättning för att kvinnor skall kunna arbeta och känna trygghet för sina barn. Vad vi nu upplever är att Bengt Westerberg aviserar ett vårdnadsbidrag om i storleksordningen 800-- 850 kr. som inte skall finansieras genom nya pengar. I stället skall de förvärvsarbetande betala ett sådant vårdnadsbidrag i form av en sänkt ersättning inom föräldraförsäkringen. Jag tycker att det är otillständigt. För att gå rakt på sak frågar jag: Hur kan man kombinera dessa saker? Det är klart att fler frågor kan ställas i detta sammanhang. Hur blir det t.ex. med pappornas intresse för att vara hemma hos sina små barn om ersättningen inom föräldraförsäkringen sänks? Och hur går det att hävda att jämställdheten över huvud taget kan bibehållas om man går in för ett sådant här system? Birgit Friggebo sade tidigare i ett inlägg att vi kvinnor skall driva saker och ting tillsammans. Men det skall vi inte alls göra, i varje fall inte när det gäller så här djupt kvinnoovänliga förslag. Möjligen är det reaktionen på den här typen av förslag som gör att väldigt många kvinnor nu engagerar sig.

Herr talman! Jag hoppades att Birgit Friggebo som jämställdhetsminister skulle vilja anlägga just nämnda aspekter på det här. Jag konstaterar att så inte är fallet, och det beklagar jag.
Herr talman! Regeringen är faktiskt ett kollektiv. Den som leder arbetet med framtagandet av vårdnadsbidrag är min partiledare Bengt Westerberg. Jag har det allra största förtroende för hans sätt att leda denna arbetsgrupp, och då inte minst från jämställdhetssynpunkt. Bengt Westerberg är en djupt engagerad person -- också män kan vara djupt engagerade när det gäller att åstadkomma jämställdhet -- och minst lika bra som jämställdhetsministern.

Herr talman! Jag är glad att det jag sade i Göteborg, och har sagt i mitt svar i dag, upprepades i Göteborgsposten. Jag erinrar gärna vid alla tillfällen om att tanken bakom EG, och för övrigt en hel del av det övriga samarbetet i Europa, är att föra de europeiska länderna närmare varandra för att på så sätt säkra fred och frihet. Det var en olycka att denna tanke inte kunde förverkligas i den alleuropeiska dimensionen. Det skapades en blockuppdelning, och därför har samarbetet hittills begränsats till de västeuropeiska sammanhangen. Men det är nu efter det att Warszawapakten har upplösts och en ny situation har inträtt då två militärblock inte står mot varandra som en unik möjlighet öppnar sig att förverkliga den alleuropeiska visionen, dvs. ett brett samarbete omfattande alla Europas länder. Jag delar uppfattningen, som framkom i Sten Söderbergs fråga, att samarbetet inte skall begränsas till en viss grupp av stater. EG håller på att bygga ut ett ordentligt samarbete med centraloch östeuropeiska länderna liksom med EFTA länderna. Det gäller t.ex. ett Europaavtal med Polen, Ungern och Tjeckoslovakien och annan typ av samarbete med andra länder. Vidare har vi frågan om en försvarsdimension inom EG. Detta har utvecklats i Maastrichttraktaten -- vilket också framgår av mitt svar. Omedelbart efter det beslutet uttalade regeringen genom statsministern att Sverige välkomnar besluten i Maastricht och anser det logiskt att Gemenskapen på sikt utvecklar en försvarsdimension i takt med att den ekonomiska och politiska unionen fullbordas. Hur Sverige skall ställa sig till detta blir en fråga för framtiden.

Herr talman! Jag tycker att ödmjukhet speglar sig i att man icke med tvärsäkerhet uttalar sig om den framtida europeiska utvecklingen. Jag är ödmjuk så till vida att jag pekar på att vi inte vet exakt hur EG kommer att utvecklas. Nu står Sten Söderberg här och säger att Sverige skall dras in i en försvarspakt. Hur vet Sten Söderberg det? Vi vet att frågan skall börja diskuteras inom EG 1996. Vi vet också att det då har framkommit vissa riktlinjer för fortsatt arbete. Vi vet också att det är öppet för länder som är medlemmar i EG, och för utomstående länder, att välja olika samarbetsformer med den Västeuropeiska unionen. Att i dag dra slutsatser av detta, såsom Sten Söderberg gör, tyder enligt min mening inte på ödmjukhet.
Herr talman! Jag drar fram riskerna för konfrontationer mellan öststatsblock och EG, EG och USA, EG och Japan och EG och arabländerna. Det kan uppstå nya block och fraktioner på det politiska området. Även om det inte finns några beslut för dagen, vill jag inte att Sveriges folk skall dras in i en gemensam Europaarmé som kan leda till både det ena och det andra.
Herr talman! Visst finns det risk för krig. Frågan är bara hur man skall möta risken. Det har varit en tradition i svensk säkerhetspolitik att verka för gemensam säkerhet. Därför deltar Sverige i FN. Därför deltog vi i Nationernas förbund. Därför tycker vi att det är naturligt och viktigt att Sverige i det nya säkerhetspolitiska läget i Europa aktivt medverkar i arbetet på att bygga en europeisk säkerhetsordning -- detta för att minska riskerna. Visst finns det risker, Sten Söderberg, men vi kan härigenom minska riskerna för framtida krig.

Herr talman! Jag tror att Elvy Söderström och jag kan vara eniga om att det kommer att behövas ett stort stöd till Ryssland och andra tidigare medlemmar av Sovjetunionen för att utveckla deras ekonomi så att de kan komma på fötter och så att de kommer in i något så när normala betalningsströmmar. Sådant bistånd ges även genom Världsbanken och Internationella valutafonden samt genom samarbete mellan industriländerna. Vi har själva anvisat medel just för detta ändamål. Jag tror också att det råder en långtgående enighet om att exportkreditinstituten inte skall användas såsom instrument för att ge bistånd. Jag vet inte om Elvy Söderström nu förespråkar att vi skall göra en grundläggande ändring av dessa regler, som jag alltså trodde att det rådde enighet om. I så fall vore det intressant att höra det. När det gäller talet om en omprövning vill jag korrigera ett missförstånd. Det är inte regeringen som omprövar möjligheterna att ge exportkreditgarantier, utan det är exportkreditnämnden som inom ramen för de riktlinjer som regeringen har lagt fast prövar möjligheterna att med hänsyn till betalningsläge och andra omständigheter ge garantier till de enskilda företag som ansöker härom.

Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att jag delar förhoppningen att de åtgärder som nu vidtas för att stödja de berörda länderna skall leda till en situation, där det också blir möjligt att bevilja exportkreditgarantier beträffande dessa länder och därmed stödja denna typ av export.

Herr talman! Birgit Henriksson har frågat mig om vad jag avser att vidta för åtgärder för att minska risken för onödiga överklaganden. Frågan är föranledd av uttalanden i pressen om att domstolarnas domar är alltför kortfattat skrivna. Att domstolarnas domar i allmänhet skall vara motiverade är en självklarhet i ett rättssamhälle. Att en sådan skyldighet föreligger följer också av den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Som Birgit Henriksson påpekat i frågan kan motiveringen ha betydelse bl.a. på det sättet att en dålig motivering kan föranleda att en part i onödan överklagar en dom. Att närmare precisera hur utförlig en motivering skall vara är mycket svårt, för att inte säga omöjligt. Anledningen till det är naturligtvis att förhållandena skiljer sig avsevärt åt från mål till mål. De bestämmelser som finns i rättegångsbalken om hur en dom skall motiveras är därför allmänt hållna och lämnar en stor frihet till domaren att utforma domen med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet. Det kan vara intressant att sätta in frågan om domskälens utförlighet i ett historiskt sammanhang. Man kan då konstatera att kritik mot domstolarna för att motiveringarna varit för knapphändiga framförts under i stort sett hela 1900 talet. Jag tycker att man kan dra slutsatsen att domstolarna tagit intryck av kritiken. Det märks inte minst på Högsta domstolens avgöranden, som ju publiceras till ledning för de lägre instanserna. En jämförelse mellan en dom från exempelvis 1930 talet och en dom från i dag visar att de egentliga domskälen -- dvs. den del av domen där rätten motiverar varför den har beslutat på ett visst sätt -- har blivit tydligare och mer resonerande än förr. Men saken är inte riktigt så enkel. Våra domstolar har också kritiserats för att skriva för långa domar. Debatten härom var särskilt livlig kring 1980. Då hävdades att domstolarnas domar ofta innehöll moment som inte behövde tas in i domen. Kritikerna menade att domskrivningen borde effektiviseras och koncentreras på de egentliga domskälen. Vad man särskilt siktade in sig på var att domarna ofta innehöll utförliga redogörelser för bevisningen i målet. Andra menade att en sådan redovisning kunde vara av värde, inte minst för att underlätta hovrätternas handläggning av överklagade domar. På Sveriges Domareförbunds initiativ gavs det också ut en promemoria om domskrivning som innehöll exempel på hur domar kunde utformas på ett nytt sätt. Förbundet ställde sig i huvudsak bakom promemorian, även om man konstaterade att den nya tekniken kunde medföra vissa svårigheter för överrätterna. Frågan om hur utförliga domstolarnas domar skall vara är med andra ord inte ny. Det finns olika åsikter och många -- ibland motstridiga -- intressen att tillgodose. Vi delar nog alla Birgit Henrikssons uppfattning att det är olyckligt om domar överklagas i onödan, därför att parten inte förstått hur domstolen resonerat. Jag tror dock inte att vi kan komma till rätta med detta genom ändrade regler. Enligt min mening är frågan om domskälens närmare utformning över huvud taget inte en fråga för lagstiftaren. Men det är viktigt att den uppmärksammas, och jag är därför glad att den diskuteras. Jag vet också att det inom domarkåren förs en fortlöpande debatt i frågan.

Herr talman! Det är säkert riktigt, som Birgit Henriksson säger, att en oklar eller en icke noggrant motiverad dom kan resultera i onödiga överklaganden. I och för sig skulle jag vilja säga att en icke tillräcklig motivering, som gör att en part har svårt att få grepp om skälet till domen, räcker för att man skall påpeka vikten av att domarna är motiverade. Som jag sade tidigare är det här inte -- som jag uppfattat det är vi överens om det -- en fråga som man kan reglera närmare lagstiftningsvägen. Under alla förhållanden skulle det bli brister. Det går inte att göra en så detaljerad lagstiftning, och det skulle inte bli bra. Det är snarare en utbildningsfråga, där ju bl.a. domstolarnas möjligheter att ge våra notarier en god träning är av stor betydelse. Vi vet i dag att våra domstolar är överlastade med arbete och att domarna upplever att de har för litet tid att ägna åt sina notarier. Det är min förhoppning att bl.a. resultatet av domstolsutredningen skall skapa förutsättningar för våra domare att ägna mer tid åt handledning av notarier.
Herr talman! Jag tackar justitieminister Hellsvik för det. Många unga jurister säger i dag att de får den bästa handledningen och utbildningen via de små och medelstora tingsrätterna. Det är där som man fortfarande dels kan få syssla med alla frågor, dels också kan få möjlighet till personlig handledning. Det är utomordentligt viktigt också när det gäller att lära sig skriva domskäl. Jag vill inte föregripa utredningen om domstolarnas organisation, men jag kan inte helt undertrycka en liten rädsla för att en indragning av alltför många små tingsrätter ytterligare kommer att förvärra situationen. Hur skall vi få väl motiverade domskäl tillbaka i svenskt rättsväsende?

Herr talman! Jag vill helt kort tacka justitieminister Hellsvik för svaret. Jag är glad att man fäster uppmärksamheten vid detta. Jag hoppas också att renodlingen skall medföra att ,att får längre tid vid handläggning, så att man bättre kan hjälpa de unga jusristerna att skriva välmotiverade domar. Tack för svaret.

Herr talman! Hans Nyhage har frågat mig vilka åtgärder jag vill genomföra för att intentionerna i frivårdsarbetet skall kunna förverkligas. Bakgrunden till frågan är att frivården, enligt Hans Nyhage, tidigare kunde anlita läkare på jourtid för medverkan i frivårdsarbetet, men att denna möjlighet inte längre finns. normaliseringsprincipen, samma rätt till samhällets stödåtgärder och vårdinsater som andra människor. Frivården skall i första hand klarlägga klienternas behov av stöd och vård samt förmedla den hjälp från andra organ som den övervakade kan vara i behov av. Denna inriktning av övervakningsarbetet är också fastslagen i brottsbalken. Svaret på Hans Nyhages fråga är alltså att den allmänna hälso och sjukvårdens ansvar kvarstår när en person står under övervakning inom frivården. Enligt min uppfattning är det inte rimligt från principiella utgångspunkter att frivården tar på sig kostnadsansvaret för vårdinsatser som sjukvårdshuvudmännen enligt normaliseringsprincipen skall svara för. Slutligen vill jag informera om att frivården har möjligheter att arvodera läkare inom ramen för sina lönemedel. Detta sker också i viss utsträckning. Frivården kan alltså försäkra sig om läkarmedverkan om det behövs för att intentionerna i frivårdsarbetet skall kunna förverkligas. Det är de lokala frivårdsmyndigheterna som avgör vilka prioriteringar som skall göras mellan olika behov.

Herr talman! Jag vill återigen understryka att jag delar inställningen till normaliseringsprincipen. Det är riktigt att varje del av samhällets organisation skall ansvara för sitt område. I det här fallet rör det sig dock om alldeles speciella förhållanden. Det är fråga om människor som är kriminellt belastade och som är dömda att underställa sig den sjukvård som bedöms vara nödvändig för att de skall kunna anpassa sig till samhället. Därför finns det alldeles speciella skäl för att försöka finna vägar att snabbt sätta in åtgärder. Där utgör det system som nu råder tyvärr en broms. Det är i det avseendet jag ställer min fråga: Kan man ändå inte tänka sig att frivården får medel att anlita läkarhjälp på jourtid?

Herr talman! Sten Söderberg har frågat justitieministern om regeringen kommer att tillsätta en demokratikommisssion med uppgift att komma med förslag om hur demokratin omöjligen skall gå att manipulera i framtiden. Fördelningen av arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Sten Söderberg hänvisar till i sin fråga har aktualiserats i ärenden som har prövats av valprövningsnämnden. Givetvis måste det finnas garantier för att valen sker under former som tryggar den för fria val nödvändiga valhemligheten. Valförfarandet utreds för närvarande genom vallagsutredningen (Ju Vallagsutredningen skall enligt sina direktiv se över valförfarandet och kommer att behandla vissa valtekniska frågor, såsom själva röstningsförfarandet och rösträkningen. Därvid torde även skyddet för valhemligheten komma att beröras. Personvalskommittén skall lägga fram förslag till bl.a. ökat inslag av personval till riksdagen. Svaret på Sten Söderbergs fråga blir därför att det utredningsbehov som han berör är tillgodosett genom pågående utredningar.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag är glad över att statsrådet har satt sig in i dessa frågor och dessa för demokratin mycket viktiga uppgifter. Jag tog ett fall från Borås som exempel. Där gick valarbetare från de etablerade partierna direkt in i vallokalen och fotograferades där och på ett otillbörligt sätt påverkade och kontrollerade förfarandet i samband med valet. Här i Stockholm kunde jag med egna ögon se hur man gick in i vallokalerna och tog olika partiers röstsedlar. Det är mycket angeläget att denna fråga ses över. Från Liberala partiets sida har vi gjort en sammanställning av denna typ av företeelser runt om i Sverige. Jag när en förhoppning om att de utredningar som det har hänvisats till kan ge det skydd som behövs för valhemligheten och folks rättigheter.

Herr talman! Elisabeth Persson har frågat mig om jag har för avsikt att verka för att kommittén om registrerat partnerskap skall kunna bli klar med sitt arbete till december 1992 genom att bevilja kommittén en extra sekreterare med juridisk kompetens. december 1992. Jag har förklarat för kommittén att jag inte har någon erinran mot att kommittén överskrider tiden i enlighet med sin begäran. Jag har inte fått någon ytterligare begäran om anstånd och utgår därför från att kommittén arbetar med sikte på att den skall bli färdig i december i år. Å andra sidan är jag naturligtvis medveten om att det kan komma att visa sig att tiden är för snävt tilltagen. Det är inte aktuellt att tillsätta ytterligare en sekreterare, men kommittén kommer att på annat sätt få extra resurser till sitt förfogande, om det visar sig behövas.

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att förstärka de resurser som behövs för att kartlägga miljöproblemen på Nordkalotten. Inom Nordiska ministerrådet har nyligen presenterats en undersökning av innehållet av tungmetaller i mossor. Rapporten har utarbetats av arbetsgruppen för miljökvalitetsövervakning. Resultaten visar att det finns en klar påverkan från Kolahalvön när det gäller nedfallen i norra Finland. Påverkan på nedfallen i norra Sverige är inte lika uppenbar, men det finns anledning att anta att utsläppen från Kolahalvön har viss inverkan även där. Denna rapport avser förhållandena 1990. Mossinventeringar av detta slag har skett vart femte år sedan 1975. För varje gång har det undersökta området utvidgats. 1990 inkluderades således även delar av Kolahalvön i undersökningarna. Dessa undersökningar, som ger en mycket bra bild av nedfallsförhållandena i Norden, planeras även De nordiska miljöministrarna har diskuterat problemen med utsläppen från Kolahalvön. Frågan kommer att tas upp igen vid nästa ministermöte, som kommer att äga rum i Kirkenes i september i år. Då kommer även representanter från Ryssland att närvara, och frågan om möjliga gemensamma insatser för att minska miljöproblemen på Kolahalvön kommer att diskuteras. Jag vill också erinra om den för Finland, Norge och Sverige gemensamma arbetsgrupp som bildades i anslutning till Ronnebykonferensen 1990. Den arbetsgruppen har haft till uppgift att klarlägga förutsättningarna för nordisk medverkan i ett projekt som syftar till att så långt som möjligt minska utsläppen av svavel, tungmetaller m.m. Arbetsgruppen har utarbetat förslag till finansiering av åtgärder. Något avtal om genomförande har emellertid ännu inte kommit till stånd. Arbetet med att försöka få till stånd detta angelägna projekt kommer självklart att fortsätta.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Miljöministern säger att påverkan från Kolahalvön på nedfallen i norra Sverige inte är lika uppenbar som i norra Finland. Men som jag har nämnt i min fråga finns det vissa undersökningar som ändå tyder på att det finns en påverkan på nedfallen även i Sverige speciellt gäller det de höga tungmetallhalter som man har uppmätt i grönsaker i Muodoslompolo. Miljösituationen på Nordkalotten präglas inte bara av hotet om att kärnvapenproven eventuellt skall återupptas. Det pågår också diskussioner om hur stort ozonhålet är. Vi har även egna industriutsläpp. Dessutom tillkommer det som strömmar ut från Kolahalvön. Rapporter kommer från den ryska befolkningen om ökad sjuklighet, barnadödlighet osv. Vi är många som bedömer att det är ytterst angeläget att resurser för miljösamarbetet ökar när det gäller de här delarna av de nordiska länderna och Ryssland. Det ger kanske intryck av en obalans i miljösamarbetet att vi har en så stark inriktning mot Baltikum, Ryssland och Polen. Den ryska, svenska och finska befolkningen ges intrycket att det är de södra regionerna som särskilt uppmärksammas. Så småningom kanske vi ganska snabbt kan förstärka de resurser som behövs för att utreda förhållandena och komma till rätta med problemen.

Herr talman! Såvitt jag förstår har Nordiska rådets Nordkalottkommitté fått i gång ett samarbete mellan länen i de tre nordiska länderna som skall försöka att bättre kartlägga miljöeffekterna från bl.a. Kolahalvön. Ett sätt att se till att man kommer till resultat relativt snabbt är att tillskjuta tillräckligt mycket resurser till detta miljösamarbete med våra nordiska länder. Det är helt klart att Ryssland måste bära ett huvudansvar för att rätta till situationen. Men man klarar inte det ensam. Man måste ha teknisk och ekonomisk hjälp från de nordiska länderna. Det gäller att inte sänka trycket gentemot de politiker som bär ansvaret, både i den här delen av världen och centralt i Moskva.

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig om jag avser att agera för att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning av det planerade dammbygget i Kemiälven kommer till stånd. Finland, Norge och Sverige. Konventionens innebörd är att varje nordiskt land skall beakta störning från miljöskadlig verksamhet i nordiskt grannland på samma sätt som om störningen inträffat i det egna landet. Konventionen ger de nordiska ''bevaknigsmyndigheterna'' rätt att kräva in underlag från projektören eller att själva utföra utredningar för att möjliggöra en så korrekt bedömning som möjligt av miljöverkningarna i det egna landet. Bevakningsmyndighet i Sverige är statens naturvårdsverk. Finland, i februari 1991 en konvention om krav på att miljökonsekvensbeskrivningar skall utarbetas och kommuniceras innan beslut fattas om projekt som kan ge upphov till gränsöverskridande miljöpåverkan. För sådana projekt skall berörda länder informeras och ges möjlighet att deltaga i bedömningen av projektet i fråga. I bil. I till konventionen anges stora dammar och reservoarer som verksamheter där Esbokonventionens tillämplighet skall prövas. av Sveriges regering efter riksdagens godkännande och träder i kraft efter det att sexton stater eller organisationer ratificerat eller godkänt den. Under tiden fram till ikraftträdandet har de undertecknade staterna lovat att samarbeta interimistiskt om tillämpningen av konventionen. Samtliga nordiska länder har undertecknat Som svar på Bengt Hurtigs fråga vill jag mot denna bakgrund framhålla att det ankommer på ansvariga myndigheter att följa utvecklingen och vidta de åtgärder som erfordras inom ramen för aktuella konventioner.
Herr talman! Jag tackar miljöministern även för detta svar. Bland forskare och andra som sysslar med miljöfrågor finns en stor oro för att en så här stor damm skulle laka ut tungmetaller som kvicksilver, nickel, krom, kadmium m.m. från de myrar som helt kommer att täckas av vatten. Det stöds av erfarenheter vi har ifrån Sverige. Om detta skulle inträffa tycker man att det strider mot de intentioner som hela tiden har diskuterats och som har tagit sig uttryck i den plan för att återställa Östersjöns ekologiska balans som redovisas bl.a. i kompletteringspropositionen. Jag hade kanske väntat mig ett något klarare besked om Sverige och svenska myndigheter -- om miljöministern nu känner till det -- kommer att bevaka det här och begära att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning kommer till stånd. Finns det någon sådan kunskap i dag så att naturvårdsvårdsverket kommer att ta ett sådant initiativ? Har man diskuterat det här problemet när man har diskuterat planen för att återställa Östersjöns ekologiska balans?

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att glasskolan skall erhålla ersättning för de verkliga kostnaderna för nordiska elever. Jag vill först säga att utbildningen i glasblåsning i Nybro kommun är s.k. riksrekryterande utbildning. Utbildningen ingår i gymnasieskolan och har som sådan del i det sektorsbidrag som kommunen får till sin skolverksamhet. I enlighet med förslag som presenterades i propositionen Växa med kunskaper utgår dessutom vid sidan av sektorsbidraget ett särskilt verksamhetsstöd till kommunen för kostnaderna för denna utbildning. Nivån på den s.k. interkommunala ersättning som regeringen fastställt för elever från nordiska länder för innevarande budgetår utgår från den som gällde tidigare budgetår. Sådan ersättning utbetalas av statens skolverk på rekvisition av vederbörande kommun. Något krav på en högre ersättning har inte kommit till regeringen från Nybro kommun.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är möjligt att jag uttryckte mig litet oklart i frågan. Vad jag har tagit upp och diskuterat är framtiden. Det gäller alltså inte innevarande budgetår utan vad som skall hända sedan, när den interkommunala ersättningen beräknas på ett helt annat sätt och då man inte kan följa de belopp som tidigare utgått. Det är då väsentligt för den här skolan, som har många elever från andra länder -- från både nordiska och utomnordiska länder -- att veta vilken typ av ersättning som man kommer att få. Om man går efter de gamla reglerna skulle det bara bli ungefär 18 000 per termin, och då skulle man inte kunna bedriva utbildningen så som man gör i dag, eftersom den verkliga kostnaden, som jag redovisar i min fråga, är över 47 000 -- i alla fall var den under vårterminen så hög. Jag vill därför fråga: Är statsrådet beredd att fundera över den framtida ersättningen och på vilket sätt man skall kunna fastställa den, eftersom beräkningen har förändrats så radikalt? Kan man i Nybro kommun känna sig säker på att också i framtiden kunna fullfölja den här utbildningen?

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkra att behovet av kunskap i kristen tro och etik också markeras i det slutliga förslaget till kursplan för religionskunskap i gymnasieskolan. Regeringen har den 23 april 1992 fattat beslut om kursplaner för läsåret 1992/93 för kärnämnena för den reformerade gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen. Ett av dessa kärnämnen är religionskunskap. I målen för kursen i religionskunskap, som regeringen fastställt, står det bl.a. att kursen skall utveckla elevernas förmåga att reflektera över existentiella och etiska frågor. Livstolkning, tro, religion, livsåskådning och etik skall stå i centrum för studierna. Kursen skall ge ökad insikt i tro och etik och religiösa uttrycksformer samt fördjupa förståelsen och respekten för de värden som ligger till grund för samhället. Efter genomgången kurs skall eleverna bl.a. kunna redovisa insikter i såväl kristendomens som andra världsreligioners och livsåskådningars huvudtankar, värderingar och uttrycksformer. Eleverna skall också kunna argumentera och diskutera kring tro, etik och livsåskådning och kunna motivera en egen ståndpunkt. I direktiven till läroplanskommittén står att skolans verksamhet bör bygga på de etiska normer, såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, respekt för den enskilda människans särart och integritet och allas lika värde, vilka genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land.
Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret på frågan. Orsaken till att jag ställde frågan var en uppgift i massmedia om att ledningen för skolverket hade en annan syn på just kristendomsdelen i religionskunskapsämnet än vad som har kommit till uttryck från regeringens sida i olika sammanhang. Detta skulle enligt uppgiften i massmedia eventuellt kunna påverka den slutliga skrivningen i läroplanen. Jag tycker att det är viktigt och angeläget att vi nu har fått det här beskedet från statsrådet, att hon klart markerar behovet av undervisning i normer och etik och att såväl främmande religioner som kristendom skall inta sina givna platser i denna undervisning. I regeringsdeklarationen står vad skolministern också vid flera tillfällen har deklarerat, nämligen att det är angeläget att våra barn och ungdomar får undervisning i den kristna etiken, eftersom den är en viktig grund för de värderingar vi också har som grund när vi formar vårt samhälle i stort. Det är också angeläget att man inom ramen för läroplanskommitténs arbete utgår från de direktiv som är skrivna. Jag har ingen anledning att betvivla att det kommer att bli på det sättet. Jag ber än en gång att få tacka skolministern för svaret. Jag har inga kompletterande frågor på den här punkten, utan jag tror att vi kan se framtiden an med tillförsikt. I dagens samhälle är det angeläget att ungdomarna verkligen får en ingående undervisning i de etiska, moraliska och religiösa regler på vilka vi bygger väldigt mycket av vårt samhälle och värderingarna i vårt samhälle.

Herr talman! Elving Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stadsplaneringen vad gäller trafiken inte skall skapa en försämrad miljösituation för bilister och kringboende genom exempelvis biltunnlar. Den ökande biltrafiken under senare årtionden har inneburit att trafiken har blivit det största miljöhotet i våra städer och tätorter. Allt fler människor som bor och arbetar vid trafikleder drabbas av bullerstörningar och luftföroreningar. Vi vet att biltrafiken står för merparten av de luftföroreningar som inte bara är ett växande hälsoproblem, utan även hotar våra byggnader. För att komma till rätta med trafikens miljö och hälsoproblem måste vi arbeta med en mängd olika åtgärder. Ett av de mest effektiva medlen är att åtgärda problemen vid källan, dvs. att förbättra fordonen och ställa krav på bränslets egenskaper. Minst lika viktig är emellertid den långsiktiga fysiska planeringen, som anger hur våra bostäder och arbetsplatser skall lokaliseras, hur vägar och järnvägar skall dras etc. En framsynt planering bör bidra till att minska bilberoendet genom kortare avstånd mellan arbetsplatser och bostäder, förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik osv. I vårt svenska planerings och beslutssystem är det kommunerna som har huvudansvaret för planeringen av bebyggelseutvecklingen. Denna planering måste naturligtvis samordnas med statliga myndigheters planering, bl.a. trafikverkens. Det yttersta ansvaret för den regionala samordningen ligger på länsstyrelsen. Nästan samtliga kommuner i landet har nu antagit sina första översiktsplaner enligt plan och bygglagen. Boverket kommer senare i år att till regeringen redovisa en samlad utvärdering och analys av dessa, bl.a. i fråga om hur den planerade bebyggelseutvecklingen förhåller sig till den övergripande trafikstrukturen. De långsiktiga, förebyggande åtgärderna kan dock inte lösa de akuta trafikproblemen i våra städer och tätorter. Att däcka över trafikleder eller att bygga tunnlar kan i vissa fall vara en framkomlig väg att minska några av biltrafikens skadliga miljöeffekter, främst genom att bullerstörningarna för närboende kan elimineras. Överdäckningar har också fördelar för stadsmiljön, genom att ''barriäreffekterna'' av stora trafikleder kan minskas och ny mark för samhällsutbyggnad åstadkommas i centrala lägen. Jag är dock medveten om att biltunnlar också har nackdelar -- inte minst vid eventuella olyckor -- och kan ge upphov till nya tekniska problem, framför allt vad gäller avgasreningen. Dessa nackdelar måste vägas mot de fördelar som trots allt fås. Längden på tunneln och utformningen av fläktsystem måste givetvis anpassas så att hälsoriskerna för dem som vistas i eller i närheten av tunneln eller invid ventilationsutsläpp minimeras. Den tekniska utvecklingen i fråga om ventilationssystem sker snabbt som en följd av pågående projekt både i Sverige och i övriga Europa. Resultatet av detta arbete måste omsättas i praktiska lösningar och användas i det fortsatta arbetet med en fysisk planering som främjar en god livsmiljö i våra tätorter.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket bra att vi diskuterar dessa frågor. Det är i detta sammanhang också viktigt att peka på att det i dag sker en oerhörd kraftig teknikutveckling. Det är i stor utsträckning med hjälp av den som vi skall lösa en mängd miljöproblem. Jag har varit på stora utställningar där man har visat på just nya ventilationstekniker när det gäller t.ex. biltunnlar. Det finns ett miljöprojekt i Timrå kommun som heter Miljövägen och som har deltagit i vad man kan kalla en världstävling, vilken kommer att redovisas i samband med Riokonferensen. Där har man visat på en överdäckning av E 4-an som också blir en biltunnel. Det har anförts att man eliminerar bullerstörningar men också luftföroreningar i form av stoftpartiklar, och även avgaser kan, beroende på ambitionsgrad, elimineras genom fläktteknik och liknande. Jag är övertygad om att vi kan klara problemen om vi bara låter tekniken komma till användning och vågar pröva den. Jag tycker också att detta skall komma fram när man bestämmer sig för vilken lösning som skall väljas för våra kommunikationssystem och vår trafikstruktur. När vi utvecklar trafikstrukturen sker löpande miljökonsekvensbeskrivningar, och då skall man naturligtvis i samband med detta även pröva den här typen av lösningar.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att det förenklade tillståndsgivandet för uppehållstillstånd genomförs för ERASMUS-studenter. Jag har för min del kontrollerat de uppgifter Margitta Edgren har lämnat i sin fråga, och jag tror att det föreligger en missuppfattning. Överenskommelser har träffats mellan invandrarverket och universiteten och högskolorna för att underlätta uppehållstillståndsförfarandet för de ERASMUS-studenter, liksom för de COMETT studenter, som söker sig till vårt land. Invandrarverket har vid förfrågan understrukit att det accepterar det förenklade förfarande som verket har kommit överens om med andra berörda myndigheter.
Herr talman! ERASMUS är EG:s största utbildningsprogram. Syftet är att stimulera samarbete och studentutbyte inom EG, och det är numera öppet även för Sverige och EFTA länderna. Förhoppningen är att 10 % av våra svenska studenter någon gång under sin studietid skall vara med. Men det betyder också att lika många skall komma utifrån hit till Sverige. Vid Lunds universitet uppskattar man att detta kommer att innnebära en tilldelning från studerandestipendier, dvs. inte 200 helårsplatser utan 200 individuella platser på minst tre månader och högst ett läsår. Det blir väldigt många studenter. Jag är mycket glad om utbildningsministern nu kan garantera att jag har fel. De överenskommelser som har träffats med invandrarverket betyder att när ERASMUS-studenterna har fått sitt antagningsbesked från Sverige skall de gå upp på den svenska ambassaden med detta tillsammans med sitt pass och direkt få ett uppehållstillstånd. Det är innebörden av den överenskommelsen. Men nu har jag fått vittnesmål från verksamheten att SIV bromsar, att man är litet rädd för fusk och har dåliga erfarenheter. Detta har redan nu fått maskineriet att grusa igen. Det ingår också i överenskommelsen att dessa studenter skall komma litet före sitt program för att få en frivillig undervisning i svenska, svensk kultur, politik och historia i poängsatta kurser. Det betyder att studenterna kommer tre fyra månader innan deras program börjar. Det är den perioden det gäller, och det anses att invandrarverket kanske inte helhjärtat stöder detta. Kan utbildningsministern med hela sitt hjärta garantera att alla problem omedelbart tas om hand?

Herr talman! Jag instämmer i allt vad utbildningsministern har sagt och vill tillägga att här står också Sveriges goda rykte som partner i detta samarbete på spel, om inte överenskommelsen hålls. Universitet och högskolor har dåliga erfarenheter av tidigare samarbete med invandrarverket. Det finns exempel på att man har dragit ut på behandlingen av ansökan om uppehållstillstånd för studenter så länge, att den kurs som studenten sökte till avslutats för ett halvår sedan. Jag är nöjd med diskussionen och förväntar mig att detta inte kommer att bli något problem.

Herr talman! Jag instämmer till fullo i detta inlägg. Det är glädjande att höra en så precis formulering. Jag tror att det gläder forskarsamhället och biblioteksfolket i vårt land. Jag vill också påminna utbildningsministern om en annan faktor som kan spela in vid den senare bedömningen. Redaktionen för Svenska akademiens ordbok finns som bekant i Lund i anslutning till universitetsbiblioteket. SAOB, som den brukar kallas, är ju en mycket utförlig beskrivning av svenskt ordförråd sedan 1521 fram till våra dagar. Trettio och ett halvt band är färdiga. Nio och ett halvt band återstår att skriva. Det innebär att man har en tid på 30--35 år kvar. Utbildningsministern har också fått ett brev om detta från professor Hans Jonsson, som är redaktör och chef för SAOB. Han påpekar i brevet vikten av kopplingen mellan SAOB och Lunds universitetsbibliotek och av att kunna gå in i litteraturen, som han uttrycker saken. Skulle pliktexemplaret försvinna från Lunds universitetsbibliotek, riskerar man kvaliteten på Svenska akademiens ordbok i framtiden och eventuellt en flyttning till Stockholm. Det är väl inte något scenario som utbildningsministern vill medverka till.

Herr talman! Jag vill bara tacka för svaret och avsluta med att koppla på det som utbildningsministern talade om i det förra frågesvaret, nämligen vikten av att Sverige håller en internationellt hög standard när det gäller utbildning. För humanistisk forskning är det av oerhört stor vikt att man har exemplar av tryckta skrifter att gå tillbaka till. Det gäller i synnerhet för humanisterna. Det handlar alltså om boken. I detta fall har man vid Lunds universitet uttryckt en stor oro för vad som skall hända om man förlorar det nationella reservexemplaret i Lund. Som liberal, med en blygsam humanistisk skolning bakom mig, delar jag helt denna uppfattning. Jag hoppas att utbildningsministern och regeringen är beredda att medverka till att den ordning som nu råder kan få bibehållas, att vi har ett exemplar på Annars riskerar man den humanistiska högkvalitativa forskningen vid Lunds universitet. Jag vill återigen påminna om att Lunds universitet är Nordens största universitet. Tack så mycket för svaret.

Herr talman! Som jag sade i slutet av mitt svar överväger vi frågan om jämställdhetslagens förhållande till universitets och högskolelivet inom ramen för arbetet med den proposition om universitetens och högskolornas framtida förhållanden till staten. Jag hoppas kunna avlämna den till riksdagen mycket snabbt. När Eva Zetterberg påstår att jag skulle vara nöjd med tingens ordning är det en mild förvrängning av det svar jag nyss har givit. Jag är precis lika upprörd som Eva Zetterberg över att detta sker. Det är och förblir otillständigt när människor trakasseras på grund av sitt kön och för övrigt när människor trakasseras över huvud taget. Med mitt svar vill jag säga två viktiga saker. Det ena är att grunden för ett anständigt förhållande mellan män och kvinnor underlättas om blandningen av män och kvinnor är bättre, bl.a. på våra universitet och högskolor. Margitta Edgrens utredning skall lämna förslag till hur detta kan åstadkommas. Vi går snarare bakåt än framåt i jämställdhetsarbetet i denna del för närvarande. Det är synd och skam, inte minst mot bakgrund av att en mängd intelligenta och begåvade människor inte kommer till sin rätt därför att jämställdheten är otillräcklig. Det andra är, att i ett sammanhang där vi förväntar oss att universitet och högskolor skall kunna ta ett betydande ansvar för sitt eget arbete, är min uppgift att ställa krav på dem att de skall lösa de bekymmer som de har på sina arbetsplatser. Jag är beredd att gå långt i att ställa kraven, men det är sist och slutligen varje högskola som måste ta itu med de bekymmer de möter på sin arbetsplats. Det ingår i arbetsledningens skyldighet. Jag tycker att studenter och lärare som drabbas av trakasserier med all kraft skall påpeka det för dem.

Herr talman! Jag har all respekt för att riksdagen vill ha besked om regeringens planer innan de föreligger, men jag måste be riksdagen att avvakta intill dess att propositionen kommer. Dessutom tillhör flera av de frågor Eva Zetterberg berör den utredningssfär som jag har bett Margitta Edgren och sakkunniga med henne analysera noggrant. Jag räknar därför med att kunna redovisa förslaget till riksdagen inte bara vid det tillfälle som jag här har nämnt, nämligen i slutet på våren i anslutning till propositionen om de fria universiteten och högskolorna, utan också kontinuerligt med ett slags viktig halvhalt vid de universitets och forskningspropositioner som kommer att föreläggas riksdagen i februari 1993. Det är gentemot dessa propositioner Margitta Edgrens arbetsgrupp i en första etapp är inriktad.
Herr talman! Jag ser fram mot den rapporteringen och hoppas att man där också tar upp frågan om studerandehälsovården, vilken roll den kan spela och vilket ytterligare stöd den organisationen kan få för att stödja kvinnor som drabbas av sexuella trakasserier. Jag hoppas också att man kommer att ta vara på den motion som Vänsterpartiet skrev förra perioden om en ny jämställdhetslag där de aspekter som vi tycker saknas i dag skulle kunna tas in. Jag hoppas också att utbildningsministern har hunnit läsa dagens Aftonblad med en intervju med Ebba Witt-Brattström. Hon rapporterar om just de här förhållandena på universitetet. Hon hävdar att det för att kunna slå sig fram som forskare krävs att man är man. Om man inte är det, eftersom det är svårt att göra något åt att man är född till kvinna, krävs det att man, förutom att man är duktig forskare, är söt och behagfull. Jag hoppas att utbildningsministern är intresserad av att ändra på att sådana krav ställs så att kvinnor på ett helt annat sätt kan få samma plats som män i forskning och utbildning.

Fru talman! Jag rättar mig efter talmannens anvisningar att tala från bänken. Först vill jag anknyta till det som utskottets ordförande talade om, nämligen att vi är överens om en hel del; hon nämnde särskilt arbetsmarknadsutbildningen. Jag tror att det är viktigt att vi är överens på den punkten, eftersom den är av en sådan central betydelse för att vi skall kunna ha en god arbetsmarknad. När det gäller hur god grunden var, tycker jag inte att vi behöver ha någon alltför lång diskussion om det. Men det råder inget tvivel om att den tredje vägens politik havererade när högkonjunkturen var över. Det var i mycket en klipparnas marknad, och det blev en snedvridning när det gällde byggande, för att ta två exempel på sådant som skattebetalare och arbetslösa nu får vara med och betala. Det åstadkoms också en del under 1980-talet, framför allt under den senare delen av Socialdemokraternas regeringsperiod, då man insåg att den utstakade vägen inte längre bar. Jag försöker bjuda på en viss ödmjukhet och vill erinra om att det var en del som var välgörande. Socialdemokraterna gjorde upp med Folkpartiet liberalerna om en stor skatteuppgörelse. Vi fick en energipolitik som fick stor uppslutning i riksdagen. Socialdemokraterna hade visserligen ingen egen diskussion, men de var ändå så frimodiga att de lämnade in en ansökan om EG-medlemskap. Jag delar Ingela Thaléns uppfattning att man inte kan släppa loss marknadskrafterna. Marknadsekonomin måste vara socialt styrd. Det vill vi liberaler slå vakt om. Jag vill påstå att den arbetsmarknadspolitik som utskottet förordar har väldigt mycket av socialt styrda moment i sig. På den punkten känner utskottet och jag oss inte särskilt anklagade. Jag noterar att fru utskottsordföranden ändå tycker att det finns en del gemensamt att ta fasta på också i de förslag från regeringen som nu ligger i kompletteringspropositionen. Det uppfattar jag som ett gott löfte inför utskottets förhandling.
Fru talman! Jag hävdar bestämt att de åtgärder som den socialdemokratiska regeringen vidtog när det gäller regionalpolitiken, när det gäller skattefrågan, när det gäller Rehnbergsavtalet -- dvs. nedväxlingen av inflationen -- och när det gäller förändringar av offentlig sektor gav en god grund för att möta den lågkonjunktur som också en socialdemokratisk regering hade fått kämpa med. Visst kom vi överens om skattereformen, Elver Jonsson, men den bryter ni ju upp nu när ni sitter med i den borgerliga regeringen. Ni förändrar beskattningen av förmögenhet och kapital, och ni gör det på ett sätt som inte är finansierat. Jag vill återvända till frågan om kontantstödet och den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Är de borgerliga regeringspartierna beredda att satsa på investeringar, utbildning och infrastruktur i stället för att tillåta kontantstödet att rusa i väg mot ett underskott på 10, 15, 20, ja, upp till 40 miljarder, sett i perspektivet av några år framöver? Om ni är beredda att göra det finns det en grund för den nationella samling som jag anser att vi måste ta ansvar för att få.

Fru talman! Elver Jonsson kastade sig över 1980 talet. Det han sade bör inte stå helt oemotsagt. Vi är naturligtvis överens om att den ohejdade tredje vägens politik skapade enorma problem. Men samtidigt var det, som Ingela Thalén sade, de krafter som tog emot detta som fixade luftaffärerna. Var det inte ett krav från de borgerliga att ta bort valutaregleringarna och alla kreditrestriktioner? Det talades ju allmänt om detta från de borgerligas sida. Det är just de som inte kunde ta emot detta som regeringen nu satsar på och som skall skapa arbete. Men de gör inte det annat än med kraftiga subventioner och stimulans av de svaga i samhället. Är det inte så, Elver Jonsson, att många snart är utförsäkrade och kommer att få väldiga problem? Satsar man mer på arbetslinjen, eller ökar kontantstödet? Är det arbetslinjen som gäller? Vad jag kan förstå ökar kontantstödet. Elver Jonsson försöker mjuka upp det hela genom att säga att när det gäller infrastrukturen och satsningar på den har man inte hållit samma tempo som i arbetsmarknadspolitiken. Man har ju inte ens börjat springa, då kan man väl inte öka tempot. Man har ju inte satsat på infrastruktur av den dignitet som vi borde om vi skall ha någon konkurrenskraft och industri kvar. Frågan om arbetslöshetsbomben är intressant. Jag har sagt det förut, och jag säger det igen: Folkpartiet varnade för arbetslöshetsbomben men är nu själva med och tänder på, eller låter den brisera. Det kan ni väl inte förneka? Jag ställer återigen frågan om beredskapsarbeten: Är det helt omöjligt att satsa på fler beredskapsarbeten så att fler kan utnyttja den möjligheten? Måste det vara så att det bara finns 17 000 beredskapsarbeten, när det var 67 000-- 68 000 år 1983? Så till frågan om utbildning och kunskap i industrin. Är det inte så, Elver Jonsson, att ni inte har tagit riktigt seriöst på den frågan? Industrins inriktning är att göra sig av med all arbetskraft och att göra organisationen så slimmad som möjligt. Det har ni inte bemött på ett seriöst sätt. Ni har inte ens lagt det moraliska ansvaret på industrin att utbilda den arbetskraft som behövs vid en konjunkturuppgång. Det vältras just nu över på samhället, vilket, menar jag, utmynnar i kontantstöd. När det gäller frågan om ungdomen har man gjort vissa markeringar, säger Elver Jonsson. Men de markeringarna gäller ju inte huvudfrågan, nämligen att de som befinner sig på en arbetsplats inte är anställda av arbetsgivaren. Ungdomarna kan utnyttjas som gratis arbetskraft, trots markeringarna. Man kan fundera över ersättningsreglerna. Men framför allt är det fråga om att de ungdomar som är under 25 år och som har kvalificerat sig för a-kassan inte får beredskapsarbete. Den möjligheten har ni tagit bort. Jag kan inte förstå varför de som är under 25 år skall diskrimineras. Det är ju det som blir konsekvensen av regeringens förslag.
Fru talman! Först några ord om ungdomspraktiken. Med den utformning som utskottsmajoriteten har förordat blir den här kritiken ganska uddlös. Jag syftar då på dem som vill göra gällande att det skulle vara fråga om en gratisförmån. Det är inte fråga om gratis arbetskraft. Ungdomspraktikanten skall inte ersätta annan arbetskraft eller fylla ett produktionsbehov. Skulle det vara så, saknas ju förutsättningar för åtgärden, och då har förmedlingen att korrigera insatsen. Skulle ungdomspraktiken i realiteten glida över i något annat är det ju inte längre fråga om ungdomspraktik. Då tar andra regelsystem över. Lars-Ove Hagberg är bekymrad över att det görs för stora stimulansinsatser. Han frågar retoriskt om det satsas på arbetslinjen. Det vill jag påstå. Ungdomspraktiken är ju också ett stort och betydelsefullt inslag i detta. Det handlar om att säkra några tiotusental ungdomars chans att få en meningsfull sysselsättning och att ge dem praktik så att man är rustad för den konjunkturuppgång som vi tror kommer så småningom. Så till frågan om tempo och volymer. Vi behöver bygga mer, men en av poängerna i det jag sade var att vi behöver bli snabbare i den administrativa hanteringen och den byråkratiska bearbetningen. Där finns en hel del att göra. Lars-Ove Hagberg undrar också om det blir några beredskapsarbeten. I morgon börjar behandlingen av kompletteringspropositionen och ett antal motioner. Det kommer att bli förstärkningar. Men det är viktigt att säga att vad vi bör sikta mot -- det gäller då långsiktigt -- är vad vi kan kalla riktiga jobb. Arbetsmarknadspolitiken är och kan aldrig bli något annat än ett gott komplement. Det behövs i botten en positiv näringspolitik och en sund samhällsekonomi.

Fru talman! Att drabbas av arbetslöshet är något av det värsta som kan hända en människa, oavsett ålder. Men för en grupp i samhället är det oerhört viktigt att inte drabbas av arbetslöshet. Det gäller våra ungdomar. Det kan rasera hela framtiden. Att sluta skolan eller få lämna ett arbete på grund av att ingen vill ha en eller att man är överflödig kan vara helt förödande. All erfarenhet säger att korta perioder av sysslolöshet bland ungdomar kan leda till oro, förlorat självförtroende samt passivitet. Ett samhälle med hög ungdomsarbetslöshet riskerar därför att ställas inför stora sociala problem. Erfarenheten visar också att en stor ungdomsarbetslöshet leder till att en del ungdomar aldrig kommer att få fotfäste på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund är det väl ingen som kan tveka om att en av de viktigaste uppgifterna för riksdagen är att forma en politik som ger till resultat att alla människor kan få ett arbete. För att lösa detta måste all prestige läggas åt sidan, och man måste tänka konstruktivt. Ett mått på hur arbetsmarknadspolitiken fungerar i ett land är i vilken omfattning ungdomar har en möjlighet att få arbete. Det finns inget annat land i världen som har lyckats så bra med det som Sverige under hela 1980-talet. Vi lyckades pressa ner ungdomsarbetslösheten till den nivå som rådde i början av 1970-talet. Sverige är ett av de få länder som gick in i 90-talet med en lägre ungdomsarbetslöshet än vi hade för 20 år sedan. Hur ser det ut i dag? Ca 65 000 ungdomar under 25 år är nu arbetslösa. Av dessa är ca 15 000 under 20 år. Ungefär en tredjedel av alla arbetslösa är ungdomar. Till detta kommer tiotusentals ungdomar som finns i olika åtgärder. Man måste onekligen ställa sig frågan: Hur har vi kunnat hamna i den situationen? Kännetecknande för regeringens politik gentemot ungdomarna är att den, liksom inom andra områden, inte är samordnad och genomtänkt. Regeringen stramar åt tre fjärdedelar av ekonomin och försöker sedan via arbetsmarknadspolitiken lösa de problem som uppstår. Därmed lägger man en omöjlig börda på den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Ett exempel på detta är när regeringen med ena handen berövar tiotusentals ungdomar utbildningsmöjligheter genom att stoppa gymnasiereformen. Med andra handen försöker man nu desperat lösa problemet genom att erbjuda arbetsgivarna gratis arbetskraft. Fru talman! Regeringens förslag till ungdomspraktikplatser löser inte ungdomsarbetslösheten. Därför avvisar vi socialdemokrater förslaget av ett flertal skäl, som jag närmare skall redovisa. Vår grundläggande uppfattning är att den som utför ett arbete på en arbetsplats skall vara anställd där och att villkoren skall bestämmas av arbetsmarknadens parter. Det är inte arbetsförmedlingens sak att låna ut gratis arbetskraft till arbetsgivarna. Regering eller riksdag skall inte bestämma att olika villkor skall gälla för personer som arbetar sida vid sida ute i arbetslivet. De arbetsrättsliga reglerna som gäller på arbetsmarknaden bygger också på denna princip. Nu är de borgerliga partierna med hjälp av Ny demokrati beredda att stifta en tvångslag som gör att stora grupper av ungdomar ställs utanför ordinarie lagstiftning och blir helt rättslösa. Jag tolkar det som att det är med hjälp av Ny demokrati man kommer att stifta denna tvångslag. Elver Jonsson har sagt att man inte har fört några förhandlingar med Ny demokrati. Arne Jansson sade i sitt inledningsanförande att förhandlingar med de borgerliga partierna har skett, och att man är överens om tvångslagen. Regeringens förslag kommer också att få mycket allvarliga effekter för andra utsatta grupper. I framtiden får unga handikappade tävla med äldre om en praktikplats, därför att garantin för 18--19 åringar och unga handikappade försvinner. Vilken arbetsgivare anställer någon med lönebidrag, när alternativet är en frisk 24-åring? Jag vill ställa ett par frågor till de borgerliga företrädarna, bl.a. Anders G. Högmark: Vad händer med 18--19-åringarna den dag de lämnar ungdomspraktiken? Vilka regler gäller då för dem, när de kommer tillbaka till arbetslösheten? Hur går det för de handikappade som har ett arbetsbiträde på sin arbetsplats? Betraktas det som att de handikappade har ett arbete eller en praktikplats? Det är viktigt för frågan om de skall kunna få ett arbetsbiträde på sin arbetsplats. Förslaget bygger också på att arbetsförmedlingen skall ansvara för arbetsplatsen och dess utformning. Detta visar hur verklighetsfrämmande hela förslaget är. Det är också viktigt att notera att regeringens förslag är mycket mer begränsat än vad regeringen har gett sken av. Regeringen har länge pratat om att man skall utplåna ungdomsarbetslösheten, och man utlovade praktikplatser åt ca 40 000 av de 65 000 ungdomar som är arbetslösa. Samtidigt avskaffar man de särskilda inskolningsplatserna och beredskapsarbete för ungdomar under 25 år. Därmed försvinner åtgärder för 20 000 ungdomar som nu finns på sådana platser. Resterande platser skall enligt regeringen finansieras inom ramen för befintliga medel. Problemet är då att det saknas en miljard. Summan av kardemumman blir att 10 000 ungdomar kan få praktikplatser av detta slag. Detta är långt ifrån de 60 000 platser som Börje Hörnlund och statsministern utlovade skulle tillföras ungdomssidan. En avgörande förutsättning för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten är att det förs en samlad politik för full sysselsättning. Vi beklagar därför att regeringen inte har visat något intresse för våra tidigare förslag för att få ner ungdomsarbetslösheten utan bara avvisat dem. Det är oacceptabelt, och hela ansvaret faller nu tillbaka på regeringen och den enda vägens politik. Tyvärr kantas den enda vägen av allt fler arbetslösa. Mot den bakgrunden är det uppenbart att stora ansträngningar måste göras för att engagera så många ungdomar som möjligt i aktiva åtgärder. Vi menar att detta måste ske genom en satsning på utbildning. Hellre än att ungdomar går arbetslösa skall de erbjudas någon form av utbildning. På detta sätt ökas ungdomarnas kompetens för framtiden, samtidigt som trycket på arbetsmarknaden minskar. Skall det ske satsningar på nya åtgärder, är det mycket viktigt att samförstånd råder mellan arbetsmarknadens parter om formerna för nya arbetsmarknadspolitiska insatser. I annat fall får dessa inga påtagliga effekter utan skapar bara nya konflikter. Detta har de partier som står bakom förslaget om ungdomspraktikplatser inte tagit hänsyn till. De har inte insett detta, utan de har valt att köra över en av de största parterna på arbetsmarknaden. Utgångspunkten för vårt förslag är vad som är bäst för ungdomarna. Ungdomarnas passiva arbetslöshet måste brytas. Alla ungdomar vill komma in på en arbetsplats, få en anställning och prova sina kvalifikationer, kunna leva på sin lön, skaffa sig arbetslivserfarenhet, bli en del av en arbetsgemenskap och därmed stärka sina möjligheter att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. För att uppnå detta är det dock nödvändigt att stimulera arbetsgivaren att anställa ungdomar. Men det är också viktigt att arbetsgivaren är beredd att betala åtminstone en liten del själv för det arbete som ungdomarna utför. I många fall är det faktiskt fråga om yrkesarbetare. Vårt förslag om ungdomsjobb innebär att ungdomarna skall utföra ett arbete och vara anställda av arbetsgivaren under samma förhållanden som vid beredskapsarbete. Lön skall betalas enligt gällande avtal. Självfallet skall ungdomarna få en chans att kvalificera sig hos arbetsgivaren till ett ordinarie jobb. Det är också en självklarhet att arbetsförmedlingen via jobbsökaraktiviteter i första hand skall försöka få fram jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. För de yngsta ungdomarna och unga handikappade måste ungdomsgarantin finnas kvar. Om det inte blir någon fast anställning hos arbetsgivaren skall den sökande delta i jobbsökaraktiviteter i slutet av anställningsperioden. Vårt förslag är enkelt och innebär också att betydligt fler ungdomar kan komma ut på arbetsmarknaden, därför att kostnaden för staten per arbetstagare blir lägre än med regeringens förslag. Vårt förslag innebär, till skillnad från regeringens förslag, att den arbetslöse får en möjlighet att själv försörja sig på sin lön. Det innebär också att han eller hon inte blir rättslös under någon sorts tvångslag, utan behandlas som alla andra på arbetsmarknaden. Fru talman! Jag tror inte att något förslag som har passerat riksdagen och utskottet har diskuterats så oerhört mycket som detta, av naturliga skäl. Vi är alla överens om betydelsen av att få fram ett enigt förslag, som verkligen skulle ge sysselsättning för de yngre arbetstagarna. Vi socialdemokrater har hela tiden haft ambitionen att få fram ett enhälligt förslag. Vi vet att det ger en betydligt större tyngd när det skall hanteras ute i verkligheten, om hela riksdagen står bakom ett förslag. Vi har från socialdemokraternas sida i förhandlingarna i utskottet gått mycket långt. Men hela tiden har det rests nya krav från de borgerliga partierna. Vi socialdemokrater beklagar verkligen detta, inte för att vi kommer att förlora omröstningen i dag, utan av omtanke om de arbetslösa. Hade de som står bakom regeringens förslag enbart sett till sakfrågan och satt ungdomarnas intresse framför prestigen, hade det gått att sy ihop en bra kompromiss, i stället för att som nu trumma igenom en lösning med så många frågetecken.

Fru talman! Jag skall börja med att konstatera att det tydligen har skett regelrätta förhandlingar mellan Ny demokrati och övriga borgerliga partier. Det är skönt att kunna konstatera detta. Det är litet beklagligt att Ny demokrati har lagt beslag på begreppet ''sunt förnuft''. Laila Strid Jansson säger att man har handlat enligt sunt förnuft. Jag vågar påstå att Ny demokratis agerande i vårt utskott tyvärr inte präglas av sunt förnuft. Vid ett tillfälle då vi diskuterade vår motion A225 sade Laila Strid-Jansson att enligt sunt förnuft var denna socialdemokratiska motion den bästa, och sedan röstade man ner den. Var finns det sunda förnuftet i ett sådant fall? Är det inte bättre att Ny demokrati verkligen erkänner vad deras reservation innebär? Man tar inte hänsyn till ungdomar i det här fallet. Man är ute efter att kunna införa ungdomslöner, ingenting annat. Det hade varit ärligare om de hade sagt att det var deras ambition från början.
Fru talman! Jag håller med Johnny Ahlqvist att det var mycket i er motion som var bra. Min ambition var från början -- precis som Johnny Ahlqvist sade -- att vi skulle försöka lösa frågan i ett helt enigt utskott. Det hade varit den bästa lösningen. Men er motion innehöll ingenting om småföretagare. En och fåmansföretagaren var helt utanför detta. Det kunde jag absolut inte acceptera. Småföretagaren måste också få kunna erbjuda ungdomspraktikplatser. Det var mycket viktigt för oss. Till sist tyckte vi att det här var den bästa lösningen, men det hade förstås varit mycket bättre om alla hade kunnat enas. Det kanske vi kan göra i fortsättningen, vem vet.

Fru talman! Under de senaste 18--20 månaderna har den svenska arbetsmarknaden gemomgått en dramatisk försämring. Det har varit uppe tidigare i den här debatten. Det har inneburit stigande antal konkurser, betalningsinställelser, varsel och människor som har fått gå ifrån sina jobb. Det har gällt den privata sektorn, och nu börjar dessa fenomen dyka upp även i den offentliga sektorn. Ansvaret för stora delar av detta -- jag kommer tillbaka till det som även Elver Jonsson var inne på tidigare -- faller tungt på den socialdemokratiska regeringen som under sex sju år med mycket god högkonjunktur hade ansvaret för svensk ekonomi. Genom försummelser och bristande förmåga att hantera marknaden lades på 80-talet grunden till de problem som vi i dag ser. Det har resulterat i att ett stort antal människor i dag befinner sig utanför arbetsmarknaden med allt vad det innebär av social tragedi. Jag tror att vi är helt överens om detta i kammaren. Jag vet att Ingela Thalén sade att hon gärna debatterar 80-talet, och vi får se om hon kommer tillbaka. Men jag vidhåller att alltför litet gjordes under de goda åren på 80-talet för att man skall klara de problem som en avreglering av kreditmarknaden bidrog till och annat där mycket starka krafter inom marknadsekonomin gjorde sig gällande. Det har lett till att vi har fått en försämrad konkurrenskraft, sjunkande marknadsandelar för exportindustrin på många områden. Vi har sämre produktivitet i svensk industri i dag än många andra konkurrentländer, även om den under det senaste året har börjat ta ett steg framåt. Under 80-talet då order strömmade in och vi verkligen behövde ha människor som arbetade i industrin, hade vi en fullständigt orimlig frånvaro på grund av olika omständigheter. Olika regelsystem bidrog säkert mycket aktivt till denna överfrånvaro. Vi hade en fullständigt, orimligt uppblåst byggsektor, som kännetecknades av alltför mycket av spekulation och luftaffärer, och finansmarknaden bidrog på olika sätt till att ytterligare understryka dessa fenomen. Vi hade en offentlig sektor som under 80-talet definitivt var i behov av omstrukturering, där man hade behövt se över produktiviteten, prestationseffektiviteten och servicenivån, men där man inte gjorde någonting. I dag tvingas man, under knapphetens kalla stjärna, att genomföra en mängd förändringar, som leder till att ett stort antal människor kommer ut på en arbetsmarknad som ser allt annat än ljus ut för tillfället. De människorna kan med fog ställa sig frågan om det inte hade varit bättre med en regering som för ett antal år sedan hade skickat signaler om behovet av förändringar på denna sektor, så att det hade gjorts omstruktureringar och de hade kommit ut på en arbetsmarknad som efterfrågat dem, i stället för att i dag kastas ut i kylan. Jag tror att de människorna reagerar ordentligt mot den oförmåga som den tidigare regeringen hade att skicka sådana signaler till den offentliga sektorn. Där faller ansvaret, Ingela Thalén, mycket tungt på den regering som vandrade omkring på lättsinnets breda tredje aveny. Nu säger den opposition som för ett antal år sedan vandrade omkring på denna tredje väg, att ''med vår politik skulle landet må så mycket bättre, och vi skulle kunna skapa så många nya arbetstillfällen''. Ingela Thalén och hennes partivänner må ursäkta, men trovärdigheten i det budskapet är inte alltför hög. Har man så misslyckats att klara de grundläggande strukturproblemen under ett antal mycket goda år på 80-talet och samlat så litet i ladorna för att möta de problemen under 90-talet, vet jag inte varför väljarna i dag skulle tro att ni är så mycket bättre skickade att klara det under de svåra år som nu råder. Vi beskyller inte socialdemokratin för att vara orsak till problemen med den internationella konjunkturen -- det är ganska naivt att påstå något sådant. Det är just på grund av de problem som finns kvar i den inhemska strukturen och som ni inte skötte som vi kritiserar er. Fru talman! Det finns ett genomgående drag hos socialdemokraterna när de möter de här problemen på arbetsmarknaden att säga, att ''vi skall bygga Sverige ur krisen'' -- får bara byggbranschen en chans skall ett stort antal positiva saker inträffa. De målar upp en bild av en byggbransch som i stort sett helt och hållet har tappat luften. Man får ibland när man hör socialdemokraternas beskrivning en känsla av att det inte byggs någonting i Sverige i dag, på grund av den borgerliga regeringens oförmåga att hantera problemen. Det kan finnas anledning att titta litet på vad som egentligen sker inom byggbranschen. Det är inget tvivel om att aktiviteten har gått ned, från den fullständigt orimliga överhettningen 1989-1990, men bostadsbyggandet har inte minskat med mer än -- om jag får uttrycka det så -- 10 % under 1992 jämfört med tidigare. För 1993 pekar man på en nedgång med 18 %. Det är givetvis den sektor som rör de kommersiella lokalerna som har drabbats hårdast av detta, och det är ganska naturligt, när man ser hundratusentals och åter hundratusentals tomma kvadratmeter runt omkring i stort sett alla svenska städer. Det är ganska orimligt att tro att man där skulle kunna bygga Sverige ur krisen. Det är alltså totalt sett en byggarbetsmarknad där några sektorer, bl.a. de kommersiella lokalerna, minskar radikalt, medan andra områden ökar kraftigt. Totalt sett bedömer man att byggandet under 1992 och 1993 i stort sett kommer att ligga i nivå med genomsnittet under de goda åren, som socialdemokraterna bar ansvaret för under 80-talet. Det är alltså en något nyanserad bild, som det är värdefullt att redovisa här, jämfört med den bild där det framställs så att ingenting händer på byggsektorn i dag. Detta innebär självfallet inte att det inte finns ett antal objekt som man kan bygga framöver, men det får vi återkomma till när vi diskuterar kompletteringspropositionen och de motioner som har väckts i anslutning till den. Jag är, fru talman, betydligt mer oroad över de jobb som slås ut inom den tillverkande industrin. Där kan man i dag börja ställa frågan hur vi i framtiden skall kunna få en bas för välståndet, när man är nere på 20 % av de sysselsatta inom industrin. De må ha ökat produktiviteten, men skall vi i detta land ha en möjlighet att värna välståndet, ha en bred arbetsmarknad och skapa jobb för framtiden och för de unga människorna, får inte utslagningen inom industrisektorn gå längre än vad den har gjort i dag. Det är nödvändigt att värna industrisektorn och se till att få nya, produktiva jobb inom det här området. Där är den viktigaste uppgiften för regeringen att se till att den internationella konkurrenskraften prioriteras, och det är därför regeringen lägger ett antal förslag, har lagt ett antal förslag och framöver kommer att lägga ytterligare förslag, just för att stärka industrisamhällets möjligheter att utveckla och värna välståndet. Det kan upprepas ännu en gång: Det är inte för att vi tycker synd om olika industriägare och aktieägare, utan det är för att ge industrin goda investeringsbetingelser och konkurrensbetingelser som vi föreslår exempelvis sänkning av energiskatterna, borttagande av skatt på arbetande kapital för småföretagen, och som vi kommer att försöka att ytterligare förbättra riskkapitalförsörjningen. Det är för att värna industrisamhällets möjligheter att skapa goda betingelser för arbete, sysselsättning och välstånd. Det är regeringens bevekelsegrunder, och jag har mycket svårt att tänka mig att socialdemokratin skulle agera mot den typen av insatser för att värna konkurrenskraften. Ungdomarna har nämnts av flera talare, bl.a. av Ingela Thalén och Johnny Ahlqvist. Jag delar de synpunkter som bl.a. Johnny Ahlqvist har fört fram och beskrivningen av ungdomsarbetslösheten som ett gissel, när ungdomar kommer från skolan och inte är efterfrågade, inte har någonting att göra. Om det är vi totalt överens -- det finns ingen avvikande uppfattning på den punkten. Det är därför som regeringen har lagt ett förslag om ungdomspraktik, som utskottet nu till största delen har antagit, med smärre tillägg och justeringar. Johnny Ahlqvist säger att ungdomspraktiken inte löser problemen med ungdomsarbetslösheten. Nej, det har regeringen inte trott. Det är nog ingen som tror att detta är en patentlösning. Denna ungdomspraktik är det sista av flera steg, där man inte har lyckats få någon form av utbildning, om man nu söker sådan, inte får någon form av beredskapsarbete, inte får jobb på den öppna arbetsmarknaden. Då är det här förslaget tänkt att komma in. Förhoppningsvis får det ett bra genomslag. Vi kan nå upp till de 40 000 eller 60 000 platserna under det år som åtgärden är tänkt att verka. Det är ingen patentlösning, och det finns ingen annan garanti för god sysselsättning för ung eller gammal än en sund ekonomi, en industri och ett näringsliv som efterfrågar arbetskraft på en öppen marknad. Jag kan också bekräfta vad som har sagts tidigare om att det här verkligen har diskuterats i utskottet. Ingela Thalén var i sitt inledningsanförande inne på att det var tråkigt att vi inte lyssnade på och tog intryck av varandra. Jag tror inte att någon fråga, under de många år som jag har suttit i utskottet, har diskuterats så länge, så öppet och i ett så gott uppsåt att försöka komma fram till någonting som kunde bli konsensus. Oaktat att vi nu har landat på olika ställningstaganden, har vi förhoppningsvis fått en viss respekt för varandras synsätt, och jag tror att hela denna process skulle kunna gagna verkställigheten av reformen. Jag hoppas, Johnny Ahlqvist, att det kan bli en helhjärtad uppslutning när nu riksdagen fattar ett beslut om detta. Vi har klara intentioner på att arbetsmarknadsmyndigheterna står i startgroparna och är beredda att göra en gedigen insats för att se till att så många ungdomar som möjligt i höst kan komma in i den här åtgärden. Jag har all anledning att tro och hoppas att alla arbetsmarknadens parter, självfallet inkl. de fackliga organisationerna, på alla sätt kommer att agera för att just ungdomarna får denna chans att komma in. För att anknyta till Johnny Ahlqvists fråga: Vad händer efter de sex månaderna för dessa ungdomar? Den arbetsgivare som har haft en sådan här praktikant kan kanske efter sex månader anse att praktikanten var utomordentligt bra och att man kan fortsätta med en fast anställning. Detta fyller på så vis en viktig funktion genom att vederbörande gradvis slussas in på en öppen arbetsmarknad. Johnny Ahlqvist antydde i sitt inlägg att det kanske nu inte kommer att gå att genomföra denna reform därför att det kan blåsas till strid. Jag hoppas att jag misstog mig på den punkten. Jag hoppas verkligen att alla arbetsmarknadens parter ställer helhjärtat upp. Jag har en bestämd känsla av att ungdomarnas och även föräldrarnas dom annars kommer att bli utomordentligt hård mot dem som på något sätt skulle obstruera. Men jag tror att jag har fel på den punkten. Jag tror att alla vill ställa upp. Fru talman! Vi har många gånger varit inne på kompetensfrågorna när det gäller arbetsmarknadspolitiken och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Det är därför glädjande att se att en så stor andel av dem som i dag är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder omfattas av arbetsmarknadsutbildning. Nära 100 000 personer omfattades i mars månad av denna utbildning. Många aktörer spelar i dag en viktig roll inom detta område. Det är inte bara AMU, utan det finns också många enskilda privata aktörer. Komvux finns med och har tagit en ganska stor andel av kakan. Jag tror att detta totalt innebär en ständigt stigande kvalitet, att det sker en stigande marknadsanpassning av just den här utbildningen för att den skall passa både företag och de elever som går där. Jag vill också anknyta till vad tidigare talare -- jag tror det var Ingela Thalén och även Elver Jonsson -- har sagt om vad vi var ense om. Det är glädjande att ett enigt utskott nu klart markerar att vi tycker att det är dags att AMU bolagiseras. Vi ser inga skäl för en fördröjning på den punkten, och vi har satt upp den första januari 1993 som ett riktmärke. Med detta uttalande förväntar sig utskottet -- och därmed också riksdagen när vi om en stund fattar beslut -- att regeringen förelägger riksdagen ett förslag i ärendet som gör det möjligt för AMU att bli bolag och verka som bolag från årsskiftet Fru talman! Denna kammare är totalt enig om att arbetslösheten är ett gissel både rent personligt och för samhället i sin helhet. Jag tror också att vi är helt eniga om att det är bättre att människor gör någonting än att de går sysslolösa och får någon form av ersättning. Jag tror att det i Sveriges riksdag finns en genuin uppfattning om detta, och jag tror att det finns all anledning att ta fasta på detta framöver när vi debatterar och diskuterar de olika förslag som läggs fram. På så sätt kan vi ge människorna en ärlig chans att möta framtiden. Arbetslösheten är ett gissel och skall bekämpas. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan på alla punkter och avslag på reservationerna.

Fru talman! Vi skall inte ta någon lång debatt nu -- den får finansutskottets ledamöter ta -- om huruvida de olika budgetalternativen är finansierade eller ej. Om man börjar nagelfara den socialdemokratiska motionen och manglingen av kompletteringspropositionen, finns det även där många stora frågetecken när det gäller finansieringsformerna. Låt oss lämna den debatten. Regeringens uppfattning är att sänkta strategiska skatter för företagande och investeringar är till gagn för Sverige på sikt. Det ger måhända inget genomslag inom kanske ett halvt upp till två år, men på sikt kommer sänkningarna att vara nödvändiga. Om man inte genomför dessa skattesäkningar under 90-talet, kommer effekterna att visa sig på ett brutalt och otäckt sätt för de många arbetstagare som jobbar t.ex. i den industri som har höga energiskatter i dag eller inom bättre familjeföretag, som nu slipper skatten på arbetande kapital och som under den socialdemokratiska tiden var tvungna att sälja sig till stora koncerner för att klara generationsskiftesproblemen. Det var en stor tragedi för många svenska orter, där fina svenska familjeföretag fick säljas ut till anonyma koncerner just för att Socialdemokraterna inte förstod hur viktigt det var att ta bort skatten på arbetande kapital och därmed underlätta generationsskiften. Med tanke på hur dåligt Socialdemokraterna under 80-talet har skött infrastrukturpolitiken finns det nu utomordentligt stora behov. Det finns förslag i kompletteringspropositionen och hos Socialdemokraterna om objekt som säkert är angelägna, men den debatten och diskussionen får vi ta framöver.

Fru talman! Jag vill börja med att kommentera att Anders G. Högmark beklagade att det inte fanns någon trovärdighet för den socialdemokatiska politiken. I söndags redovisades en SIFO-undersökning i Expressen. Man hade undersökt vilket parti som hade mest trovärdighet för sin ekonomiska politik. Det visade sig att folk ansåg att det var den socialdemokratiska politiken som var den mest trovärdiga. Jag vill återkomma till det som Anders G. Högmark sade om att vi Socialdemokrater inte gjorde några satsningar under 80-talet. Vi gjorde stora satsningar bl.a. för att komma till rätta med den ungdomsarbetslöshet som ni hade förorsakat förra gången ni satt i regeringsställning. Alla kommer väl ihåg hur det såg ut i början av 80-talet, då varenda en som avslutade en gymnasieutbildning gick ut till en ungdomsarbetslöshet beroende på avsaknaden av arbetsmarknadspolitik under slutet av er regeringstid. Anders G. Högmark sade att vi är överens i utskottet, och att han hoppades att ungdomspraktikplatserna skall ge bra utdelning. Vi var inte alls överens om de två viktigaste delarna. Det gällde för det första huruvida en ungdomspraktikplats skulle räknas som anställning eller ej, och för det andra gällde det att vi ville att lönerna skulle vara marknadsmässiga. Det förstnämnda reducerade ni genom den här tvångslagen. Det är märkligt att Anders G. Högmark tror att man får någon större utdelning på detta förslag, när man så totalt kör över den största parten på arbetsmarknaden, nämligen LO, som har sagt nej till förslaget. Det är bra att kontantstödet skall minska, som Anders G Högmark säger här. Men jag tror inte att han själv tror på detta. I nästa andetag bemöter han inte mig, när jag säger att förslaget inte ger fler än 10 000 ungdomspraktikplatser. Ni är inte beredda att satsa på ungdomarna. Det gäller ju att gå in och satsa om inte kontantstödet skall öka. Herr talman! Jag har inte fått svar på mina frågor om arbetsbiträde för unga handikappade och vad som händer med 18--19-åringarna efter ungdomspraktiken. Vilken ersättning skall dessa ungdomar gå tillbaka till? Skall de gå direkt till det sociala eller vilken ersättning skall de få efter sex månaders ungdomspraktik?
Herr talman! Jag vet inte om benämningen tvångslag ingår som något slags strategi hos Johnny Ahlqvist och Socialdemokraterna för att försöka svärta ner det som riksdagen om några timmar förväntas besluta om. Är det så ni tänker gå ut och marknadsföra detta bland arbetsmarknadens parter, att skapa en stämning av att detta är en tvångslag? I så fall faller domen säkert mycket tungt över Socialdemokraterna. När vi förde diskussioner uppfattade jag det så, att vi försökte att komma fram till ett bra resultat, eftersom det var nödändigt för ungdomarna. Men är detta det första steget i strategin att försöka svartmåla reformen, att försöka skapa problem, så att tusen och åter tusen ungdomar inte kan komma ut i ungdomspraktik? Gå då gärna ut och ge detta besked till ungdomarna! Gå ut och tala om för deras föräldrar att ni kommer att försöka sabotera reformen på grund av formalia, för att ni hellre vill att det skall vara fråga om anställning som skall omfattas av MBL och avtal! Är det vad Johnny Ahlqvist försiktigt aviserar på detta sätt? Det vore väldigt bra att få det utklarat. Sedan vill jag kommentera det här med ekonomi och vem som är mest trovärdig. I det korta perspektivet kan Socialdemokraterna vinna en och annan poäng. Vi siktar på valet 1994, och vår strategi för framgång är därför långsiktig.
Herr talman! Jag vill erinra Anders G. Högmark om att också vi satsar på valet 1994. Men hänsyn till dagens ökning för vår del bör vi komma närmare än vad ni gör. När det gäller det här med tvångslag vill jag konstatera att det inte är vi som har stiftat den. Vi vill att gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden skall omfatta ungdomspraktikplatserna. Det är ni som i en särskild lagstiftning vill att den lag och de avtal som finns på arbetsmarknaden inte skall gälla för den här gruppen. Det är inte vi som vill stifta en tvångslag, utan det är ni som vill göra det. Det vore bra om människorna ute kunde få ett svar på frågan: Är det gällande avtal som skall tillämpas för dessa ungdomar, eller är det en lag som sätter kollektivavtalen ur spel? Jag har förståelse för den osäkerhet som måste råda hos företagarna, när de i dag inte kan få besked om huruvida det är lag eller avtal som gäller. Den enda möjligheten att avgöra detta är en förhandling hos arbetsdomstolen, och det har vi varnat för. Om man hade gått på vårt förslag, hade det inte rått någon osäkerhet. Också jag hoppas att ungdomarnas sysselsättningsproblem kan lösas. Men jag återkommer till frågan: Var är pengarna till de 60 000 ungdomspraktikplatser som statsministern utlovade? I dag räcker pengarna till 10 000 platser.
Her talman! Jag vill först säga att jag helhjärtat önskar att denna utomordentligt viktiga åtgärd sätts i sjön på ett bra sätt, att den tas emot positivt och att den efterfrågas. Då är jag alldeles övertygad om att regeringen kommer att se till att man skapar de finansiella förutsättningarna för att både 50 000 och 60 000 skall kunna få en ungdomspraktikplats. På det sättet blir det möjligt för många ungdomar att få kontakt med arbetsmarknaden. Därmed kanske de undviker det som Johnny Ahlqvist befarade, att de efter sex månader ställs utan någon form av försörjning och meningsfullt arbete. Visserligen löser det inte alla problem, men detta är ett väldigt bra sätt att få en första kontakt med arbetsmarknaden eller med ett enskilt företag. Om tidigare arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar, Johnny Ahlqvist, hade visat sig vara suveränt framgångsrika, hade varken denna eller någon annan regering behövt fundera över någon reform. Det har visat sig gång på gång att de insatser vi har försökt åstadkomma någonting med inte har levt upp till förväntningarna. Regeringen har då tagit sikte på att genomföra något som är litet okonventionellt. Vi vill att det med denna lagtext inte skall råda något tvivel om att praktikanten anses som inte anställd. Det skall vara klart från början. Jag kan inte se att detta skulle vara något problem Det är inte de ungdomar som väntar på jobben, Johnny Ahlqvist, som i små inlägg i tidningar, ute på gator och torg och på pubar diskuterar problemet med den här lagen. Det finns dock andra intressen som gör att det tycks vara viktigare att diskutera formalia än att ge ungdomarna praktiska möjligheter att komma ut i arbete. Fråga ungdomarna om de tycker att denna diskussion om formalia är viktig eller ej! Jag är övertygad om att svaret blir: Det viktiga är att vi får en chans att komma ut på praktik så att vi kan få ett fäste i arbetsmarknaden. Förståelsen för lagstiftning o.dyl. är nog väldigt liten hos dem. Jag ville fastställa detta i syfte att undvika alla missförstånd när det gäller förpliktelser som finns och inte finns. Jag är, för att nu upprepa det än en gång, alldeles övertygad om att om reformen kommer att visa sig vara framgångsrik -- vilket det finns all anledning att tro -- kommer regeringen med all säkerhet att se till att det kommer att finnas finansiella resurser för att ytterligare ungdomar skall få denna chans, för att vi skall kunna leva upp till givna löften.